Herr talman! Eftersom jag bara har en blank reservation på denna punkt skall jag fatta mig mycket kort. När det gäller vuxenutbildningen över huvud taget har vi väl nu kommit i det läget att någon diskussion om vuxenutbildningens betydelse knappast längre behöver föras; vi är väl alla tämligen överens på den punkten. Jag ser med tillfredsställelse att det i årets statsverksproposition föreslås en förstärkning på den sektorn med i runt tal 45 miljoner kronor. Orsaken till att jag begärt ordet är att jag av ett par skäl något vill kommentera en motion som behandlats under denna punkt. Motionen berör de korrespondensstuderandes studiesociala villkor.

Utskottet skriver att det enligt utskottets mening är angeläget att man på grundval av en samlad översyn bildar sig en uppfattning om de problem som föreligger och hur de lämpligen bör lösas. Till dessa problem hör uppenbarligen också de studiesociala villkoren. Vi får fortsätta att följa frågan och se vad som händer. Om det inte händer någonting, får frågan aktualiseras på nytt. Jag skall avstå från att yrka bifall till den del av motionen som kräver pengar, även om detta krav är mycket befogat. Jag betraktar nämligen behandlingen av utredningskravet i motionen som ett fall framåt. Det är nu femte gången som jag motionerar i ärendet, och jag konstaterar alltså med tillfredsställelse, att utskottet denna gång ger uttryck för en något annan syn än tidigare. De grupper det här gäller har alltför länge hållits i strykklass i studiesocialt hänseende. Det finns verkligen anledning att försöka få en förbättring till stånd. Vi skall komma ihåg att dessa grupper inte belastar det reguljära skolväsendet utan bedriver sina studier på egen hand, ofta vid sidan av sitt förvärvsarbete, för att förkovra sig och förbättra sina förutsättningar att vara verksamma inom produktionen. Det finns alltså anledning att se till att denna fråga verkligen blir prövad, så att vi får en ändring till stånd när det gäller detta pro blem som vi brottats med i så många år.

Herr talman! Utskottet har varit enigt när det gäller frågan om vuxentutbildningen, och det finns inte någon anledning att här yrka något annat än vad utskottet har gjort. Jag vill uttrycka min glädje över denna enighet. Som herr Elmstedt sade nyss är det ett fall framåt. Vi har enats om att skriva till Kungl. Maj:t och ge till känna behovet av en samlad översyn när det gäller det fortsatta arbetet på vuxenutbildningsområdet.

Men samma krav finns framfört i ett annat motionspar, I:490 av fru Elvy Olsson och herr Wirtén och II:564 av herr Mundebo och fru Jonäng. Detta motionspar borde också ha omnämnts. Att så ej skett är väl ett förbiseende i utskottsskrivningen. I den sistnämnda motionen framhålls nämligen att nuvarande grunder för bidrag till studieförbund fastställdes av 1963 års riksdag och att det nu är motiverat att göra en översyn av grunderna för detta beslut. Det kan inte vara rimligt, sägs det, att i en tid då studieförbunden får växande uppgifter minska statsbidragens andel på det sätt som skett under senare år. Denna utveckling står knappast i överensstämmelse med 1963 års beslut. Vi anser, heter det vidare i motionen, att en översyn av grunderna för bidrag till studieförbund nu bör ske och att bidragen bör utformas på sådant sätt att staten ger ett mera verksamt stöd till stu dieförbundens arbete. Detta yrkande är alltså liknande det som framställs i den socialdemokratiska motionen. När det gäller vuxenutbildningsfrågan i stort förhåller det sig så, att trots reformer och en betydande utbyggnad under de allra senaste åren saknar vuxenutbildningen fortfarande både en tillräcklig omfattning och en ändamålsenlig organisation. Vi har från folkpartiets och centerpartiets sida i motioner vid de senare årens riksdagar föreslagit en samlad översyn av vuxenutbildningen genom en parlamentariskt sammansatt kommitté. Riksdagsmajoriteten har tidigare avvisat detta förslag. I statsutskottets tidigare utlåtanden har man hyst farhågor för att en sådan kommitté skulle komma att medföra ett stopp för den pågående utbyggnaden av vuxenutbildningen. Vi har inte delat dessa farhågor utan har ansett att en fortsatt snabb utbyggnad bör komma till stånd oberoende av pågående utredningsarbete. Kommittén skulle ha till uppgift att klarlägga vuxenutbildningens allmänna förutsättningar i olika avseenden, t.ex. de vuxenstuderandes speciella sociala situation, utbildningsbakgrund, studieförutsättningar och syfte med studierna. Likaså borde en noggrann kartläggning komma till stånd av vuxenutbildningens nuvarande omfattning och utformning, såväl den av samhället bedrivna och understödda som den mycket omfattande vuxenutbildning som bedrivs av andra institutioner. Med detta som underlag skulle sedan kommittén lägga fram förslag till förbättringar och utbyggnad av vuxenutbildningen. På en punkt har Kungl. Maj:t tillmötesgått kraven i fjolårets motion. Det har skett genom att det har tillsatts en kommitté med uppgift att utreda utformningen av = studiefinansieringen inom vuxenutbildningen — kommittén är redan i arbete under benämningen SVUX. Det är en tillfredsställande åt gärd, och jag förmodar att det jag här har nämnt kommer att tas upp av dem som skall arbeta med den av statsutskottet nu rekommenderade samlade översynen. Här har nämnts någonting om de korrespondensstuderandes situation. De är ju i studiesocialt hänseende missgynnade. Ofta tvingas de till betydande uppoffringar för att kunna fullfölja sina studier. Såvitt mig är bekant kan de direkta studiekostnaderna för brevkurser, preparandkurser och examination för att nå upp till den nivå som nu gäller för dem som slutar i gymnasium uppskattas till ungefär 4 000 kronor. Enligt min mening bör all målinriktad korrespondensundervisning vara kostnadsfri för eleverna i den mån det uppsatta studiemålet uppnås. I väntan på resultat från den utredning som nu tillsatts av Kungl. Maj:t beträffande studiefinansieringen för de vuxenstuderande bör emellertid vissa reformer kunna vidtas ganska snart. De studerande vid statens vuxenskolor har inga utgifter för studiematerial, brevkurser, preparandkurser eller examination, och samma villkor borde gälla också för andra korrespondensstuderande, exempelvis vid Hermods/NKI, dock endast i den mån de uppnår det uppsatta studiemålet. Praktiskt skulle det kunna arrangeras genom kostnadsfri examination och återbetalande av erlagda kursavgifter. Jag skall inte vidare utveckla den saken — jag förmodar det kommer att ingå i den samlade översyn som nu skall komma till stånd. Jag har tidigare år och även i år i en motion framfört vissa synpunkter på utnyttjandet av radio och TV i den högre utbildningen. Radio och framför allt TV skapar nya förutsättningar för vuxenutbildning i ganska stor skala. Dessa media har såsom vi alla vet en mycket stor genomslagskraft, och de har redan fått stor betydelse på olika utbildnings områden. Från vuxenutbildningens synpunkt har radio och TV den fördelen, att de möjliggör studier på fritid och i hemmiljö. Initiativen inom vuxenutbldningens område bör enligt mitt synsätt sträcka sig betydligt längre än vad som bhittills har skett. Händelser på det internationella planet borde också kunna ge impulser till detta. Det nya i utvecklingen är att man börjat utnyttja TV också för högre utbildning — det har skett t.ex. i Frankrike, Holland, Japan, Schweiz, England och Amerika. Enligt min uppfattning kan två vägar bli aktuella när det gäller att utnyttja radions och televisionens alla möjligheter på undervisningens område på bästa sätt. Det borde kunna ske genom en ny institution, förslagsvis kallad Sveriges utbildningsradio-TV, som skulle svara för produktion och sändning av rikstäckande undervisningsprogram. Det borde vidare ske genom att man skapade möjligheter för ett antal lokala utbildningsarrangörer att inom givna ramar använda radio och TV som komplement till eller ersättning för undervisning i mera traditionella former. Det av mig föreslagna nya företaget borde sköta produktion och sändning av rikstäckande radiooch TV-program för utbildningsändamål. Till en början borde företaget få disponera eterutrymme i de befintliga TV-kanalerna, men målsättningen borde vara att längre fram den tredje TV-kanalen helt skulle användas för utbildningsändamål. Sveriges utbildnigsradio-TV borde i inledningsskedet koncentrera sig på program för vuxenutbildningsändamål men skulle ganska tidigt kunna överta skolradio och skol-TV:n från Sveriges Radio och alltså svara för de rikstäckande undervisningsprogrammen också för ungdomsskolan. Man kan tänka sig att här skulle finnas goda möjligheter för att det arbetsmaterial, som skapats för ungdomsskolan, efter bearbetning och komplettering på ett rationellt sätt skulle kunna komma till användning också i vuxenutbildningsprogrammen. Jag skall inte ta upp tid med att ytterligare nämna om det förslag till radio-TV-korrespondens-universitet som också finns i denna motion. Jag vill bara uttrycka förhoppningen, att dessa saker tas med i den samlade översynen och att de också, i varje fall vad gäller radiooch TV-frågorna, behandlas i den av regeringen tillsatta kommittén för TV och radio i utbildning, den s.k. TRU-kommittén.

Herr talman! Jag satt i bänken och lyssnade på herr Källstad och hörde att han var ledsen över att bara vår motion och inte centerns och folkpartiets motioner hade blivit omnämnda i utskottsutlåtandet. Då gjorde jag den lilla reflexionen att det kanske beror på — alldenstund det är fråga om bidrag till studieförbunden — att Liberala studieförbundet och Svenska Landsbygdens studieförbund inte längre vill heta studieförbund utan har döpt om sig till Vuxenskola. Bakom står ju centerpartiet och folkpartiet och därför kanske man kan få vara litet retsam. Jag har emellertid inte begärt ordet för att polemisera mot herr Källstad.

Därför vill jag ta tillfället i akt att säga att det enligt min uppfattning inte förefinns någon motsättning mellan dessa två former av vuxenutbildning. Jag anser att de skall komplettera varandra. Jag tror att de har en mycket viktig uppgift att fylla båda var för sig och i samarbete. När vi talar om vuxenutbildningen kan det kanske vara lämpligt att påpeka de skillnader som fortfarande råder. Låt mig göra det genom att ta ett exempel från ett dagsaktuellt område, nämligen avtalsförhandlingarna. Vid ett förhandlingsbord sitter arbetsgivarerepresentanterna på den ena sidan. Det är människor som har en grundskoleeller folkskoleutbildning i botten men ovanpå den en högre utbildning av något slag, en högre utbildning som samhället huvudsakligen har betalat och som de huvudsakligen har fått genom de samhälleliga institutionerna. På den andra sidan bordet sitter arbetstagarnas representanter. De har också utöver grundoch folkskola en vidareutbildning, men den vidareutbildningen har de till huvudsaklig del fått kosta på sig själva och till huvudsaklig del fått inom folkbildningsorganisationerna.

Det är också lika glädjande att kunna konstatera att utskottet också delar vår uppfattning om att det behövs en översyn av de statliga bidragsreglerna till studiecirkelverksamheten, till studieförbundens verksamhet och till föreläsningsverksamheten. Jag har emellertid inte tagit till orda här enbart för att uttrycka min tillfredsställelse över den i mitt tycke mycket positiva behandlingen i utskottet av vår motion. När vi utarbetade vårt motionsförslag var det från början vår avsikt att i avvaktan på resultatet av de begärda utredningarna föreslå en uppräkning av anslagen redan i årets budget. Vi avstod emellertid från det kanske främst med hänsyn till att vi var medvetna om att man, om man skulle kräva ökade utgifter, också hade ett ansvar för att på något sätt åstadkomma prutningar på andra håll eller också anvisa vägar att skaffa nya pengar. Vi stannade därför i stället för att begära en utredning och en översyn som skulle bli klar så tidigt att förslag kunde föreläggas nästa års riksdag för att tas med i budgeten för 1970/71. Utskottet har emellertid inte sagt något om snabbheten i den begärda översynen. Jag tänker inte heller ställa något direkt yrkande, men i förhoppning om att man skall kunna tolka den välvilliga skrivningen så, att det skall kunna hända någonting nästa år skall jag nöja mig med att yrka bifall till utskottets förslag. Jag när den förhoppningen också mot bakgrunden av de uttalanden som statsrådet Palme bl.a. har gjort i denna kammare, då han sade att det nu också gäller att satsa på folkbildningen. Eftersom jag vet att statsrådet Palme inte är bara akademiker utan också gammal folkbildare, tillåter jag mig att hysa förhoppningen, att vi i nästa års budget skall kunna få se praktiska resultat av den översyn som utskottet och motionärerna är överens om. Med det anförda ber jag att få instämma i utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill bara upplysa herr Hammarberg om att det är helt felaktigt att göra gällande att vi inte skulle inom Studieförbundet Vuxenskolan vilja heta studieförbund. Namnet är faktiskt Studieförbundet Vuxenskolan, så att det kan knappast vara anledningen till att utskottet inte har tagit med herr Mundebos och min motion i sitt uttalande. Utskottet uttalar sig ju mycket posi tivt i fråga om vuxenutbildningens betydelse i dagens och morgondagens samhälle. Man har förståelse för de problem som föreligger här, och man finner det nödvändigt med en samlad översyn av problemen och hur de skall lösas. Jag är som motionär också tacksam för denna utskottets positiva syn på frågan. Jag vill i all korthet understryka den besvärliga ekonomiska situationen för studieförbunden i vårt land. De har fått, vilket framhållits här i kväll, ökade uppgifter av olika slag. Man kan t.ex. bara, om man skall nämna en detalj, ta upp den information, som rätteligen borde ha ålegat samhället i fråga om mervärdeskatten. I varje fall vårt studieförbund fick ta på sig en mycket stor uppgift vad beträffar information rörande mervärdeskatten. Studieförbunden har också centrala uppgifter i fråga om medverkan i kulturdistributionen. Trots en utbyggnad av kommunal vuxenutbildning är studieförbunden fortfarande för många det enda realistiska alternativ för vuxenutbildning som finns. Å ena sidan har vi alltså större krav och förväntningar på studieförbunden. Allt fler uppgifter läggs på dem, vilket naturligtvis också ställer större krav på organisation och administration. Å andra sidan har de inte fått bättre ekonomiska resurser. Någon ekonomisk satsning som ens tillnärmelsevis täcker studieförbundens ekonomiska behov har inte gjorts. Jag vill framhålla att statsbidraget till studieförbunden budgetåret 1963/64 utgjorde 18 procent av studieförbundens kostnader men numera endast ungefär 10 procent. Statsbidragets relativa andel har alltså sjunkit, vilket säger allt om studieförbundens ekonomiska svårigheter. Jag vill därför understryka angelägenheten av att det företas en översyn av grunderna för bidrag till studieförbunden och att denna sker så snart som möjligt.

Herr talman! Det är något sällsamt att diskutera vilket motionsyrkande som fått den finaste placeringen i utskottsutlåtandet. Herr Källstad som är suppleant i andra avdelningen bör ju ha läst utlåtandet och veta att det längst ned på s. 36 hänvisas till just den motion som han ville ha omnämnd. Överst på s. 37 framhåller utskottet, att det »i anslutning till dessa motionsyrkanden» etc. kommer fram till slutsatsen o.s.v. Vi har alltså inte glömt den motionen, herr Källstad. Jag avstår, herr talman, från att fördjupa mig i de olika tolkningar av utskottsutlåtandet som medlemmar i avdelningen gett uttryck åt. Jag är angelägen om, herr talman, att franhålla för kammarens ledamöter att det som skall läsas i detta utlåtande är det som står där. Jag rekommenderar inte någon ledamot att läsa någonting mellan raderna. Läs utlåtandet som det är! Det är mycket positivt såväl till de yrkanden som går ut på en översyn av grunderna för vuxenutbildningen över huvud taget som till yrkandena om en höjning av anslagen. Jag är också angelägen om att betona att det är ett enhälligt utskottsutlåtande. Vi lade ned mycket arbete i avdelningen på saken och jag tycker det är värdefullt att vi kunnat enas. Herr talman! Det är enligt min mening två saker som är särskilt viktiga i utlåtandet. För det första har detta utskottsutlåtande kanske tydligare än något tidigare tagit ställning i prioriteringsfrågan beträffande den framtida utbyggnaden över huvud taget inom utbildningsväsendet. Vi lägger en större vikt vid vuxenutbildningen än jag tror utskottet gjort någon gång tidigare. När vi i framtiden diskuterar den akademiska undervisningen och andra undervisningsområden skall vi komma ihåg att riksdagen i dag kommer att säga ifrån att vuxenutbildningen är det område som främst bör prioriteras under de närmaste åren. För det andra är det viktigt, herr talman, att utskottet på tal om vuxenutbildning framhåller att man till denna räknar inte bara det som traditionellt anses vara vuxenutbildning utan också tar med den akademiska utbildningen. Utskottet utgår ifrån att man i framtiden skall kunna erbjuda en sådan utbildning åt många vuxna som enligt dagens regler är utestängda från studier vid universiteten. Om vi lyckas komma längre därvidlag än hittills har vi, herr talman, tagit ett mycket viktigt steg på vägen mot ett bättre och rättvisare utbildningssystem i detta land. Herr talman! Med dessa korta anmärkningar ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.
Herr talman! En utomordentligt glädjande enighet och positivitet har i denna korta debatt ägnats vuxenutbildningen. Man kan möjligen säga att det var synd att inte fler medlemmar av kammaren lät sig bli föremål för denna vuxenpedagogik. Jag har närmast tagit till orda för att markera att jag tagit del av utskottets enighet i denna punkt, vilken kommer att få vissa konsekvenser. Först vill jag dock rätta till en felaktighet, som jag inte vill låta stå oemotsagd i kammarens protokoll. Herr Nordstrandh sade att anslaget till folkbildning hade skurits ned från 63 till 60 miljoner kronor. Detta är riktigt rent formellt men absolut inte reellt. Jag vill erinra herr Nordstrandh om att detta är ett förslagsanslag, som för två år sedan var 38 miljoner kronor. Då skrevs det upp till 63 miljoner kronor. Det var en s.k. överbudgetering; vi tog i för hårt. Därför har det skrivits ned till 60 miljoner kronor. Varför? Jo, därför att en kommitté — där det studieförbund vari herr Nordstrandh veterligen är ordförande ingår — hade föreslagit att vissa cirklar skulle mönstras ut ur sammanhanget. Det gällde sådana cirklar som Hundens psykologi, Hästens ridning och betsling, Etikettsfrågor samt vissa charmkurser och liknande. Jag vill inte här uttala någon mening om huruvida det är värdefulla ämnen eller inte; jag poängterar bara att cirklarna togs bort på förslag av folkbildningsorganisationerna själva. Och av det skälet gjorde vi en rent teknisk nedskärning av anslaget med 3 miljoner kronor. Men det är ett förslagsanslag, vilket i realiteten innebär att det anslås precis så mycket pengar som behövs för att finansiera verksamheten i de cirklar som finns. Bidragsgrunderna är alltså oförändrade. Därutöver får man försöka gissa sig till hur mycket pengar som kommer att gå åt. Det är icke fråga om någon nedskärning. Detta var det ena jag ville säga. Det andra har också anknytning till herr Nordstrandh, som frågade om vi vågar hoppas att det blir mera pengar till detta ändamål. Jag skulle kunna returnera hans fråga genom att framföra en förhoppning om att han inte skall sträva efter att tulla ur statskassan via skattesänkningar. Då blir det ju lättare att uppfylla hans önskan. Frågan har alltså samband med de inkomster vi får. Men vågar vi då hoppas få mera pengar för detta ändamål? Ja, det är naturligtvis svårt att i dag säga något om budgetläget i höst. Det kan bli oerhört kärvt. Vi kan komma att sakna pengar till annat än de absolut nödvändigaste automatiska utgiftsökningarna. Det vet vi i dag ingenting om.

Det är en mycket viktig prioritering som vi därmed har gjort. Jag vill understryka herr Alemyrs påpekande att utskottets utlåtande måste tolkas så att vi under de närmaste åren skall ge vuxenutbildningen prioritet inom den mycket vida utbildningssektorn. Det får till en början inte några särskilt dramatiska verkningar. Vi har intecknat framtiden genom här i riksdagen redan beslutade reformer. Detta har medfört att vi bestämt oss för ganska stora automatiska utgiftsstegringar. Ingen vill rucka på de besluten. Men här är det fråga om det reformutrymme som vi räknar med skall uppstå i framtiden. Där vill vi nu sätta vuxenutbildningen i främsta ledet. Det kan komma att betyda att vi inte kan genomföra angelägna reformer inom andra delar av utbildningsväsendet, därför att vi anser att vuxenutbildningen är viktigare. Jag har tolkat statsutskottets utlåtande på det sättet, och när vi om något år eller så får anledning att här i kammaren diskutera utbildningsfrågor hoppas jag att kammarens ledamöter skall minnas den korta debatt vi fört i kväll. Om inte kommer det säkert att finnas de som påminner oss.

Herr talman! Ja, herr Palme, jag är fulit medveten om att det är ett förslagsanslag och att vi i studieförbunden av den anledningen kommer att få så mycket pengar — så uttryckte sig herr Palme — som behövs om cirkelverksamheten ökar. Förslagsanslaget kan alltså uppfattas närmast som en riktpunkt. För att vara litet spetsig i formuleringen skulle jag till och med vilja kalla det ett önsketänkande från utbildningsministerns eller budgetuppgörarnas sida. Jag har tyvärr inte skrivit varenda rad av det jag tidigare sagt, men jag sade om denna fråga — jag vet inte om herr Palme då kommit in i kammaren — att utbildningsministern erbjuder ett förslagsanslag för den totala studiecirkelverksamheten i landet på 60 miljoner kronor, d.v.s. 3 miljoner kronor mindre än för innevarande budgetår. De miljonerna skall sparas genom att vissa cirklar inte längre får statsbidrag. Det går alltså jämnt ut på det sättet. Men, fortsatte jag — om jag inte missminner mig — utbildningsministern räknar alltså i dessa 60 miljoner in den statliga ersättningen för den nya pålaga vi har i form av allmän arbetsgivaravgift. Jag sade också att det inte är någon överväldigande summa som det rör sig om. Men om man lägger till och drar ifrån får man vad som kan tolkas som en nedskärning. Jag är emellertid fullt medveten om att det kan bli mer om vi sköter oss bra. Det gläder tydligen herr Palme lika väl som det gläder mig.

Herr talman! Både utskottets talesman och statsrådet Palme har mycket starkt understrukit att man är beredd att ge vuxenutbildningen prioritet.

Tillåt mig att ställa samma fråga till statsrådet Palme med anledning av vad han sade onsdagen den 19 mars. Han talade då om att vuxenutbildningen kommer att bli 1970-talets viktigaste utbildningsreform.

Herr talman! Det var en dubbelfråga, och egentligen skulle herr Alemyr ha svarat före mig — jag hoppades att han skulle hinna upp i talarstolen först. Men jag får nu yttra mig för egen del. Frågan har, kan man säga, ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Det viktiga är vuxenutbildningens utveckling på lång sikt, och därvidlag gäller det många olika ting. Den mest kostnadskrävande delen gäller otvivelaktigt om vi skall lyckas skapa ett effektivt studiesocialt system för de vuxenstuderande. Här blir det fråga om mycket stora kostnader; det framgår exempelvis av LO-betänkandet LOVUX. Men den frågan behandlas ju av en utredning med Lars Larsson som ordförande. Det mera kortsiktiga perspektivet innebär att vi prioriterar inom vuxenutbildningen. Ser vi då till frågan om ändrade bidragsgrunder är jag beredd att säga att folkbildningen kommer i första hand. Såvitt jag kan se blir det nämligen inte nu aktuellt med ändrade bidragsgrunder för den kommunala vuxenutbildningen eller arbetsmarknadsutbildningen, men däremot finns det ett krav på ändrade bidragsgrunder för folkbildningen, och det kommer, som sagt, i första ledet vid avvägningen. Jag hoppas att herr Hammarberg inte fortsätter sin frågesport alltför länge, ty då kommer vi obönhörligen till det stadium då jag är svarslös! Det vill jag redan nu säga.
Herr talman! Den som läser utskottets utlåtande kan i det se att inom ramen för önskemålet om en ökad vux enutbildning och samlad översyn av denna tar statsutskottet icke ställning till någon särskild prioritering.
Herr talman! För säkerhets skull vill jag inte glömma något. Jag glömde emellertid en sak som i varje fall kan sidoställas med ändrade bidragsregler för folkbildningsorganisationerna. Den gäller eventuella anslag till de fackliga organisationernas utbildning, där en utredning nu pågår. För fullständighetens skull ville jag tillägga även detta.

Herr talman!

Hushållslärarna har här en uppgift, som är utmärkt lämpad för dem ' därigenom att de fått specialutbildning i kostoch näringslära. Studiecirkeln har också visat sig vara en mycket effektiv väg för konsumentupplysning, en väg som vi har all anledning att använda oss av inte minst när det gäller undervisning i kostoch näringslära. På det området har vi ju inte så väl beställt här i landet. Jag förutsätter, herr talman, att även de synpunkter som jag här framfört kommer att beaktas vid den kartläggning som förebådas i utlåtandet.

Herr talman! Jag är inte helt nöjd med den skrivning utskottet gjort i fråga om min motion om statsbidrag till allmän arbetsgivaravgift för instruktörer och likställda samt centralt anställd personal inom studieförbunden. Det är detta som har föranlett min blanka reservation. Redan statsbidrag till allmän arbetsgivaravgift för ledararvoden inom en studiecirkel, som nu utgår, innebär på visst sätt ett avsteg från huvudprincipen, enär dessa arvoden inte är statligt reglerade. Därom är utskottet medvetet, givetvis också jag. Däremot är utskottet och jag inte på samma sätt ense om att ett eventuellt statsbidrag till allmän arbetsgivaravgift för lönerna till instruktörer och centralt anställd personal skulle utgöra ett så markant avsteg från vad som ansetts normalt böra gälla, att ett sådant statsbidrag inte skulle kunna jämföras med det till allmän arbetsgi varavgift för studiecirkelledararvode. Lönerna till instruktörer och centralt anställd personal är enligt mitt förmenande inte av annan karaktär eller mera schablonartade än arvoden till studiecirkelledare. De är i stort sett lika fixa, och det är alltså lätt att räkna ut den löneskatt på beloppen för vilken statsbidrag skall kunna utgå. Jag skall inte driva mitt resonemang längre på denna punkt. Detta problem får väl övervägas vid senare tillfälle.

Jag har inget särskilt yrkande på den här punkten. verksamhet beräkna dessa bidrag på det aktuella studerandeantalet,
Herr talman! Kammaren har nu en längre stund diskuterat hur vi skall kunna förbättra samhällets resurser för att ge ut kunskap åt de studerande. Jag skall säga några ord om vad vi kan göra för att förbättra de studerandes möjligheter att ta emot kunskap. Behovet av studiesociala åtgärder gör sig alltmer gällande. Man kan med all rätt undra över vad detta beror på. Jag skulle vilja säga att grundorsaken med säkerhet inte är att finna i det förhållandet att studenterna önskar en förbättrad ekonomisk levnadsstandard. Jag tror att orsaken är mera personlig och ligger djupare. De ökade kraven på goda studieresultat och inte minst det ständigt stigande <studerandeantalet med en i samband därmed ökad främlingskänsla på våra universitetsorter har skapat sämre studiemöjligheter. Från samhällets sida måste vi se efter vad vi med studiesociala åtgärder kan göra för att förbättra de studerandes situation. Det tillsattes också en studiegrupp, som år 1966 lade fram ett betänkande om <studerandehälsovård, vilket sedan bildade underlag för proposition nr 48 år 1967. Studier skiljer sig från vanligt arbete. Vanligt arbete — och dit räknar jag också riksdagsarbetet — kan vi alla utföra, även om vi är indisponerade, har nedsatt kondition eller lider av andra fysiska och psykiska besvär. Låt vara att arbetsresultatet inte blir så lyckat, arbeta kan vi ändå, och lön får vi i allmänhet. Med studier är det något annat. Man kan inte studera annat än när man är i fysisk och psykisk balans, och konsekvenserna av misslyckade studier är bortfall av studiemedel. Vi kan beklaga att det är så, men sanningshalten känner vi till. Jag ser det därför som ytterligt nödvändigt att vi också ägnar oss åt förebyggande åtgärder på det studiesociala området. Det blir nämligen dyrare för samhället att inte ge studenterna en sådan hälsooch sjukvård att de kan prestera sitt bästa rent studiemässigt sett. Det är också bakgrunden till reservationerna under punkten 46, i vilka reservanterna kräver en ökad satsning på de studerandes hälsooch sjukvård och motionsverksamhet. I en svensk översättning av ett känt uttryck talar man om »en sund själ i en sund kropp». Låt mig först beröra vad en sund själ, eller rättare sagt frånvaron av den, betyder. Vi vet alla att det psykiatriska området får ta hand om en allt större del av de studerandes hälsooch sjukvård. Allra mest anmärkningsvärt är detta förhållande i Uppsala, där man i dag kan konstatera att mer än var femte studerande gör ett besök på den psykiatriska mottagningen. Totalkostnaden för hälsovården uppgår där till över 38 kronor per studerande och år. Totalkostnaderna har alltså tredubblats sedan budgetåret 1966/67. I propositionen 48 föreslogs att studerande lika väl som andra samhällsmedlemmar skall bära sin del av sjukvårdskostnaderna. Det statsbidrag som där föreslogs och sedan beslutades grundade sig på att man ville säkra en basorganisation. Den organisationen skulle alltså få bidrag för att täcka de utgifter som vanligen täcks av sjukvårdshuvudmännens insatser i den kommunala socialvården. Det innebar från början att man fick ett bidrag på 10 kronor per student upp till ett studerandeantal av 10000 och därefter 5 kronor. Nu har man upptäckt att detta på intet sätt räcker. Resultatet visar sig bl.a. i starkt förlängda väntetider med direkta studieavbrott som följd. Kostnaden för basorganisationen överstiger i dag med nära 50 procent de bidrag som utgår, trots att dessa enligt det ursprungliga förslaget skulle täcka hela basorganisationen. I reservationen 11 begärs att 14 kronor skall utgå i bidrag för varje studerande intill ett antal av 10 000 och därefter 7 kronor. Det har utskottet inte velat gå med på. Detta bidrag skall givetvis också täcka skärmbildsundersökningen. De ökade kostnaderna därvidlag är direkt svarande mot det ökade studerandeantalet. Det finns en annan sida av hälsovården som också är betydelsefull och det är motionsidrotten. Vi vet i dag, något som är medicinskt bevisat, att en god fysisk kondition verksamt bidrar till förbättrade intellektuella prestationer. Att studera innebär i sällsynt hög grad att sitta still, en tillvaro som för unga människor egentligen är direkt olämplig och som måste kompenseras med regelbunden fysisk träning. Man talar här om en aktivitetsgrad av 25 procent när det gäller motionsverksamheten. Det innebär att var fjärde studerande skulle få en motionstimme i veckan. Om det vore så väl att de övriga 75 procenten toge sig en motionsrunda på eget initiativ i Lilljansskogen i Stockholm eller runt Mårtens Fälad i Lund skulle vi säkert inte behöva satsa något mera på motionsidrotten. När man fastställde summan 600 000 kronor för detta ändamål beslöt man också att i den mån studenterna själva visade prov på en högre aktivitet skulle bidraget kunna höjas. Den högre aktiviteten, innebärande krav på fler lärare, fler lokaler och ytterligare idrottsoch motionstimmar, är klart påvisad från samtliga universitetsstäder utom Göteborg, där man haft stora lokalsvårigheter. Jag tror inte att det på något sätt är förmätet att i dag räkna med att vi skall kunna komma upp till en aktivitetsgrad av 30 procent. Det är ändå oerhört blygsamt och säkerligen inte tillräckligt för den framtida verksamheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 11, 12 och 13.

Herr talman! Vi har nu hunnit långt i statsutskottets utlåtande nr 46, ett utlåtande som egentligen har ett fåtal reservationer — åtminstone sådana som är motiverade. På den här punkten som gäller de studerandes hälsooch sjukvård kunde emellertid ledamöterna i utskottet inte enas om en gemensam skrivning, även om vi allesammans var Ööverens om att de studerandes hälsooch sjukvård är av mycket stor betydelse. De bidrag som utgår till detta ändamål är baserade på ett beslut, som vi fattade här i riksdagen 1967. I årets statsverksproposition föreslås en mindre ändring av detta beslut. Det nuvarande bidraget är 10 kronor per studerande upp till ett studerandeantal av 10 000 och 5 kronor per studerande över detta antal. I stats verkspropositionen föreslås en ändring så till vida att bidraget skall höjas till 6 kronor per studerande utöver de 10 000. Tanken i 1967 års beslut gällande de studerandes hälsooch sjukvård var, att statsbidragen skulle utgå för en viss basorganisation. Situationen är nu den att denna basorganisation inte kan uppehållas med de nuvarande bidragen. Studerandehälsovården har utvidgats avsevärt under de senaste åren. Jag vill sålunda erinra om att åren 1964—1965 var antalet tjänstetimmar för de läkare som var verksamma i organisationen 216 per vecka. Åren 1968—1969 hade siffran stigit till 480. Det vittnar om att det blivit mycket mer att göra då det gäller denna verksamhet. Statsutskottets majoritet har dock avvisat förslaget om en uppräkning av bidraget till högre belopp än det som föreslagits i statsverkspropositionen. Men i reservation har vi föreslagit att bidraget höjs till 14 kronor per studerande intill ett antal av 10 000 och till 7 kronor per studerande över de 10 000. Jag sade inledningsvis att vi alla var överens om att det är av stor betydelse att de studerande har tillgång till en god hälsooch sjukvård. När de studerande kommer från gymnasial till postgymnasial undervisning, hamnar de i en helt annan situation som gör att de, även om de fortfarande är unga, utsätts för påfrestningar som medför att de kan behöva söka läkare. Det är önskvärt att detta sker i tid. Lika viktigt som det är att de som är ute i arbetslivet kommer till läkare i tid vid tecken på sjukdomar, lika viktigt är det givetvis att de studerande kan komma under läkarvård om hälsan sviktar. Men det är även viktigt att sjukdomsrisker kan förebyggas. Därvid spelar motionsverksamheten en stor roll. Enligt min uppfattning är det angeläget att stimulera studenterna att på olika sätt hålla sig i rörelse. I många fall skulle konditionen vara bra mycket bättre, om de studerande avstode från att använda bilen, när de skall bege sig till en föreläsning eller någon annan plats i lärostaden, och i stället använde cykeln eller toge sig en promenad. Vi har inte kommit därhän ännu men vi kanske gör det. Vi gläder oss emellertid åt det ökade intresse för motionsverksamhet som vi har kunnat notera, och det gäller nu att uppehålla intresset och att öka det ytterligare. Det är vår förhoppning att det skall öka. Därför föreslår vi att anslaget skall beräknas på en högre aktionsgrad än för närvarande; att aktionsgraden höjs till 30 procent och att medel anslås med hänsyn härtill. Det rör sig här inte om någon stor summa i förhållande till alla de anslag vi beslutat om i det utlåtande vi nu behandlar. Det är sammanlagt 376 000 kronor mera än vad som föreslås av utskottsmajoriteten. Det kan inte sägas vara en stor summa i förhållande till vad det kostar samhället att hålla i gång det som föreslås i det utlåtande vi nu behandlar. Bakom det här utlåtandet ligger mycket arbete, många arbetstimmar och långa överläggningar inom andra avdelningen. Utskottet har inte kunnat enas på samtliga punkter, men vi har kommit fram till gemensamma ståndpunkter i flera mycket viktiga frågor där vi föreslår skrivelser till Kungl. Maj:t med tillkännagivanden eller andra yrkanden. När vi kan anslå dessa medel vore det väl egendomligt om vi inte också skulle känna det som vår plikt att försöka tillse att de studerande har en god hälsa och är i bästa möjliga kondition.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

Herr talman! Studerandehälsovårdens kostnader har stigit mycket kraftigt under senare år, i första hand naturligtvis på grund av utbyggnaden av läkarorganisationen. Jag har i min hand en tabell som visar att studerandehälsovårdens kostnader för Uppsalas del under budgetåret 1964 67 hade kostnaderna stigit till 289 100 kronor eller kronor 18:53 per studerande. År 1968 65 kronor 14:77 per studerande, och år 1968/69 hade de stigit till 26:65 per studerande. I Göteborg var kostnaderna år 1964 69 hade kostnaderna där ökat till kronor 17:35 per studerande. Härtill kommer emellertid att den basorganisation, som <statsbidragsbestämmelserna förutsätter, har visat sig betydligt mera kostnadskrävande än vad man räknade med i propositionen nr 48 till 1967 års riksdag. Sveriges förenade studentkårer har i skrivelse till Kungl. Maj:t påpekat att kostnaderna för den basorganisation, som propositionen avser, uppgår till minst 14 kronor per studerande upp till ett antal av 10 000 och 7 kronor per studerande för överskjutande antal. Därutöver har den i propositionen skisserade basorganisationen visat sig otillräcklig för att uppfylla riksdagens avsikter med studerandehälsovårdens omfattning. Detta innebär att de studerande inte bara står för skillnaden mellan beräknade och verkliga kostnader för den basorganisation som skisserades i propositionen utan också för kostnaderna för den nödvändiga överskjutande delen av basorganisationen. Studentkårerna har i sitt äskande till socialstyrelsen beräknat de faktiska kostnaderna för den nödvändiga basorganisationen till kronor 19:50 per studerande upp till ett antal av 10 000 och till 10 kronor per studerande för överskjutande antal och inte, som angivits i statsverkspropositionen, till 14 kronor respektive 7 kronor. Kostnadstäckningens mest markerade tendens är de kraftigt ökade insatserna från de studerande själva. Jag har här i min hand ytterligare en tabell som visar att de studerandes egna bidrag till studenthälsovården i Uppsala år 1964 69 hade stigit till kronor 21:10. Under det förstnämnda året var bidraget per studerande i Göteborg ingenting men under år 1968/69 kronor 15:75 per studerande. Jag vill alltså framhålla att de studerande visat en stark vilja att uppfylla statsmakternas intentioner när det gäller studerandehälsovården. Men det har också visat sig att studerandeorganisationerna därmed påtagit sig kostnader av administrativ natur som för den övriga hälsovården i samhället bestrides av allmänna medel. De studerandes egna insatser per besök har kommit att kraftigt överstiga de avgifter som tas ut i den allmänna sjukvården, men eftersom dessa kostnader i allmänhet bestrids solidariskt av de studerande via avgifter till studerandeorganisationerna, har detta inte kommit att drabba bara de vårdsökande. Om dessa kostnader skulle tas ut i form av besöksavgifter, skulle de studerande i fortsättningen lika väl kunna konsultera privatpraktiserande läkare. Trots detta har studerandeorganisationerna i likhet med statsmakterna bedömt det som värdefullt att kunna meddela en vård som är speciellt inriktad på de studerandes ofta specifika problem och miljö. Från samhällets synpunkt torde detta också vara ett rationellt förfaringssätt.

Lokalförhållandena har nu blivit betydligt bättre, varför det finns anledning att vänta en kraftig uppgång där. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna vid punkt 46.

Herr talman! Efter vad de föregående talarna har sagt är det inte mycket att tillägga. Jag vill bara göra en positiv observation i anslutning till utskottets utlåtande, nämligen att utskottet har uppmärksammat att anslaget naggas i kanten på grund av ökat studerandeantal. I det motionspar som jag särskilt talar för — I:186 och 1II:199 — har vi påpekat att anslagsberäkningen enligt den aktivitetsnivå man satt som mål naggats i kanten genom att det blivit flera studerande. Nu har utskottet sagt att det finner det lämpligt att överväga att basera statsbidraget till motionsverksamheten på aktuellare uppgifter om studerandeantalet. Det är alltså en positiv sak. Vi skulle naturligtvis helst ha sett att önskemålet kunnat tillgodoses redan nu, och det är medtaget i den reservation som jag avser att yrka bifall till.

Man har nu kommit upp till en 25-procentig nivå på tre av kårorterna — speciella förhållanden i Göteborg har gjort att man där inte nått upp till den — men man får mycket svårt att komma över den nivån genom att statsanslaget inte ökas. Och när man beslöt sig för 25 procents aktivitetsnivå bland studenterna 1967 så var det ju med utgångspunkt i att man stegvis skulle upp i 50 procent. samheten bara har pågått i två år, därför gör vi ingenting. Men utskottet skulle väl i alla fall ha antytt att man har ett helt annat mål och att man vill nå det stegvis. Då kan man inte vänta i två, tre, fyra och fem år, utan varje år när man ser att verksamheten följer med skall man också försöka att komma upp till denna gräns som i och för sig är mycket blygsam. Den högsta gräns man satte 1967 och som riksdagsmajoriteten då var med på är ett motionstillfälle i veckan för halva antalet studerande. Vi är alltså på halva den nivån nu och förslaget från reservanterna är att man skall komma upp till att knappt en tredjedel av studenterna skall få ett motionstillfälle i veckan. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 12.

Herr talman!

Socialstyrelsen har tillsyn över den särskilda hälsooch sjukvården för studerande och har också att pröva ansökningar om statsbidrag för denna verksamhet. Statsbidrag för hälsooch sjukvård utgår till kårortsnämnderna efter grunder som fastställdes av 1967 års riksdag enligt förslag i proposition nr 48. Med hänsyn till ökningen av studerandeantalet föreslår socialstyrelsen en uppräkning av ifrågavarande anslag med 165 000 kronor till 875 000. Däremot föreslår socialstyrelsen i år inte någon höjning av statsbidraget per studerande.

Härigenom kommer förslagsanslaget upp till 940 000 kronor. Alla ledamöter av denna kammare torde i olika sammanhang, även utanför riksdagen, ha haft att ta ställning till äskanden om bidrag till skilda aktiviteter och bör därför vara väl införstådda med att avvägningar måste göras. Utskottet har i detta fall icke ansett sig ha grund till annan avvägning nu än den statsrådet gjort, varför motionerna i här berörd del avstyrkes. Det kan ur skilda synpunkter visa sig svårt att göra en rimlig fördelning mellan de olika kårortsnämnderna av det samlade statsbidraget i proportion till den aktuella aktiviteten, varom motionsledes också yrkats. Utskottet har emellertid ansett att även fördelningsfrågan skall prövas i den undersökning, som bör göras om möjligheterna att lägga ett aktuellare studerandeantal än för närvarande till grund för statsbidraget. Principen att det här är fråga om ett schablonavdrag bör dock ej rubbas. Beträffande bidraget till motionsverksamhet till studerande vill jag endast framhålla att statsbidrag enligt föreliggande förslag fr.o.m. nästa budgetår/ läsår jämväl skall utgå till kårortsnämnderna i Karlstad, Linköping och Örebro. Utskottet förordar en prövning av möjligheterna att lägga ett aktuellare studerandeantal till grund också för detta bidrag. Det finns all anledning att avvakta denna prövning och att därtill få en bättre erfarenhet av verksamheten än vad som kunnat erhållas under endast ett år innan ändring sker av den för bidraget fastställda aktivitetsnivån. Herr talman! Jag yrkar bifall till statsutskottets hemställan i utskottets utlåtande nr 46 under punkt 46.
Herr talman! När nu utskottets talesman har åberopat socialstyrelsens utlåtande beträffande den andra delen av. detta anslag, vill jag påpeka att den myndighet som övar tillsyn över anslagen till motionsverksamhet, nämligen idrottens samarbetsnämnd, har yrkat att man skall ha nivån 30 procent, som vi förordat i motionerna och reservationen. Vidare vill jag säga att om man skall kunna nå upp till målet 50 procent måste man ta ett steg om året och inte ligga och avvakta här. I och med att man låser beloppet får man mycket stora svårigheter att komma över den aktivitetsnivå på 25 procent, som man nu har.
Herr talman! Det som herr Tobé har framhållit är alldeles riktigt, men det kanske bör påpekas att i ett yttrande från Sveriges förenade studentkårer så sent som den 30 mars i år sägs det, att de inte fått ordning på denna verksamhet. Kårortsnämnden i Uppsala t.ex. har sålunda ej kunnat redovisa hur verksamheten fördelar sig på de olika huvudmännen. De andra kårorterna har inte en fullständig statistik över aktiviteternas fördelning på olika grenar. Så länge situationen är så oklar bör man nog kunna avvakta ytterligare ett års erfarenheter innan man gör någon förändring.

Herr talman! När riksdagen för två år sedan fattade beslut om att inrätta Investeringsbanken, var motiveringen att man ville komplettera det kreditsystem som fanns. Redan då strök vi från oppositionens sida under hur viktigt det måste anses vara att den nya banken inte skulle få en sådan utformning att den försvårade för det existerande kreditsystemet att också i fortsättningen fylla sina uppgifter på bästa sätt. Det är väl ingen som förnekar att också andra kriterier än de, som traditionellt uppfattas som lönsamhetskrite rier, i vissa sammanhang inte bara kan, utan måste vägas in i kreditbeslut. Men ingen kan väl heller förneka att när man har att väga in andra hänsyn än de strikt företagsekonomiska, innebär det en mycket grannlaga uppgift, som är förenad med många vanskligheter. För att begränsa de risker som är förenade med =: Investeringsbankens verksamhet i just detta avseende måste kraven på kontinuerlig insyn ställas högt. Det är denna principiella inställning vi har kvar på vårt håll, och vi har också kvar uppfattningen att en hel del borde kunna göras på det praktiska planet för att förbättra insynen i Investeringsbanken. Genom en motion från moderata samlingspartiet har dessa frågor aktualiserats också i år. Yrkandet i motionen går ut på en hemställan om en utredning om hur Investeringsbanken genom en omorganisation skulle kunna bli mera öppen för insyn.

När jag säger att dessa önskemål ligger nära varandra tänker jag på att i båda fallen rekommenderas tillvaratagande av den existerande och i stort sett väl fungerande strukturen inom kreditförmedlingen. Företrädare för folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet har i bankoutskottet funnit dessa önskemål välmotiverade. De socialdemokratiska ledamöterna har däremot varit negativa. Beträffande tanken att i större utsträckning lita till de traditionella kreditinstituten för kanalisering av AP fondernas medel säger socialdemokraterna, att den skepsis som finansministern gett uttryck för i direktiven till kapitalmarknadsutredningen inte inne bär någon begränsning av utredningens handlingsfrihet. Det är vackert tänkt, men man skulle känna sig säkrare om man fick skriftligt på en sådan handlingsfrihet. Finansministeriet är ju knappast det departement som kör med de lösaste tyglarna.

Vad den socialdemokratiska skrivningen säger om Investeringsbankens balanserande funktion innebär också att man går vid sidan om problematiken. Härvidlag föreligger inga skiljaktiga uppfattningar. Nej, meningsskiljaktigheterna ligger i frågan: Vilka möjligheter skall andra än de som tillhör den innersta kretsen ha att kontinuerligt följa utvecklingen, följa hur balansläget påverkas av Investeringsbankens aktivitet? Att sådana möjligheter finns är en förutsättning för att företrädare för de många intressen, som berörs av förskjutningar i balansen, på ett tillräckligt tidigt stadium skall kunna få i gång en diskussion om riktigheten i balansförskjutningarna. Dels har en sådan diskussion en principiell motivering som ett inslag i den öppna de batten, dels bör den kunna ge ytter ligare bidrag till att man fattar riktiga. beslut i de viktiga frågor som Investe-. ringsbanken har att syssla med. Dessa synpunkter har inte aktualiserats genom vad Investeringsbanken hittills har gjort eller inte gjort — jag säger det på nytt. Den hittills ganska låga aktiviteten ger knappast något underlag för omdöme. Det rör sig nu liksom när beslutet om Investeringsbanken fattades om ett framtidsproblem. Detta försummades eller negligerades av dem som utformade Investeringsbanken. Att det.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

Herr talman! :Bland de synpunkter som herr Bengtsson i Landskrona här har fört fram vill jag i första hand kommentera vad som berörde det centrala önskemålet om möjlighet till ökad insyn i Investeringsbankens verksamhet. Herr Bengtsson underströk — det sägs också i utskottsutlåtandet — att det i Investeringsbankens styrelse ingår representanter för olika intressen. Man har rent av med namns nämnande räknat upp vilka som för närvarande sitter i denna styrelse, och var och en kan konstatera att det inte bara är kunniga personer utan också personer som åtnjuter förtroende på skilda håll. Det är nog gott och väl. Men de som sitter där är att betrakta som edsvurna, och man kan inte fråga dem: Hur ser ni inom Investeringsbanken på det och det önskemålet eller den och den kreditframställningen? Hur kommer ni att ställa er och hur går resonemanget? Det vore fel av dessa edsvurna män att inom de organisationer som de företräder eller de kretsar som de har kontakt med skvallra ur skolan. Det ifrågasätter ingen att de skall göra; gjordes försök från utomståendes sida i den riktningen skulle de givetvis visas tillbaka.

Särställningen för Investeringsbanken är att den direkt tillskapats för att beakta inte bara företagsekonomiska omständigheter utan också samhällsintressen. Då bör också samhällsintressena nära och kontinuerligt kunna följa vad som: sker inom Investeringsbanken.

:Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 49 är en fortsättning på bankoutskottets utlåtande nr 15 så till vida: som moderata samlingspartiet inte har velat acceptera det i förstnämnda utlåtande föreslagna anslaget på 300 miljoner kronor till utökning av Investeringsbankens kapital. Vad är då bakgrunden till vårt ställningstagande? Inom moderata samlingspartiet har vi över huvud taget inte accepterat bankens tillkomst. Vi ansåg att det svenska näringslivet inte skulle tillföras några nya pengar genom bankens tillkomst, utan detta skulle ske genom de kreditinstitut som redan fanns. Därför har vi redan från början varit skeptiska mot banken. Nu gäller det alltså en uppräkning med 300 miljoner kronor till en miljard kronor.

Det är bara en del av den ränta som banken får in på hela det kapital som där finns. Vidare har åtaganden anmälts t.o.m. år 1972 på 507 miljoner kronor; det står också i verksamhetsberättelsen. Vilka fordringar ställer då sådana åtaganden på banken? Jo, att banken i princip skall kunna mångdubbla sin utlåning mot bakgrunden av det aktiekapital som banken har. Banken skulle alltså kunna lämna ut ett par miljarder kronor. Och då har hänsyn inte tagits till ränteinkomster under tiden. Det är därför enligt vår mening en obefogad kapitalinsats som här görs. Den är dessutom obefogad, om man inte tänker placera pengarna i — som det sägs — förlustbringande företag. Det sägs att risken i princip inte kommer att vara större för denna bank än för någon annan bank; Man skryter i stället med att man i princip har sam ma hårda villkor som andra kreditinstitut. Departementschefens motivering torde därför icke vara hållbar — i varje fall är den enligt min mening starkt överdriven.

Det är ju en kostnadsfördelning som är litet ovanlig i sådana här sammanhang, men orsaken härtill kan naturligtvis vara att banken nyligen startats.

Han kunde så småningom efter att ha samtalat med en ledamot av bankens styrelse själv meddela kammaren att arvodet var 15 000 kronor till ordföranden, 10 000 kronor till varje ledamot och 5 000 kronor till varje suppleant. Då kanske det tillåtes mig att fråga den talesman för statsutskottet som skall uppträda senare i debatten, om han — i jämlikhetens namn — anser att det är ett lämpligt styrelsearvode. Jag anser med mina utgångspunkter att de som gör ett gott jobb skall ha bra betalt. Men är alltså detta ett lämpligt styrelsearvode? Det vore bra att få veta om detta är den inriktning man har att räkna med för framtiden. En av ungdomarna i ett visst ungdomsförbund far i sin blå Mercedes och med sin aktie i handen mellan företagen och ställer just den frågan till företagsledningen.

Herr talman! Vad beträffar statsutskottets utlåtande nr 49 skall jag nöja mig med att konstatera att moderata samlingspartiet är ensamt om den uppfattning som dess talesman tidigare anfört. Det framgår av utskottets utlåtande att såväl socialdemokraterna som mittenpartiernas ledamöter i utskottet har funnit det angeläget att stödja departementschefens framställning. Jag kommer därför senare, herr talman, att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona använde här en formulering som det hade legat snubblande nära för mig att ta till men som jag avsiktligt höll inne med, nämligen formuleringen om »beslut innanför stängda dörrar». Jag vill inte rikta den förebråelsen mot dem som har lett Investeringsbanken hittills att de fattat besluten inom stängda dörrar. Det vore nämligen en förebråelse som inte skulle ha adress till dessa personer utan bör riktas mot dem som dragit upp den organisatoriska formen för Investeringsbanken. Frågar då herr Bengtsson vad det föreligger för skillnad på den punkten mellan Investeringsbanken och andra existerande banker, återvänder jag till vad jag redan sagt, d.v.s. att hela motiveringen för Investeringsbanken är att man i och med den skulle få ett kreditinstitut med delvis annan inriktning än de kommersiella bankerna. .Man skulle få en invägning av samhällssynpunkter i högre grad än man kan få inom: det traditionella bankväsendet. Det innebär att här berörs intressen som skall tillvaratas i den allmänna debatten, som skall tillvaratas här i riksdagen och i många andra sammanhang. I den mån vi får besked om vad som beslutats och diskuterats i Investeringsbankens styrelse bakom dessa slutna dörrar först ett år eller ett halvår efter det att besluten fattats är vi ohjälpligt satta i efterhand. När herr Bengtsson gör denna jämförelse kan jag också erinra om att det ingalunda är så att man i det privata näringslivet ständigt tar andra parter med överraskning i fråga om viktiga beslut. Visst är det mycket lätt att finna exempel på illa genomförd information från det privata näringslivet. Visst kan det finnas exempel på att förhandlingar förts i hemlighet och att man i efter :-hand sagt att så måste förhandlingar föras; publicitet hade varit till skada för de intressen som är gemensamma för de förhandlande parterna. Men i många fall kan en öppenhet vara möjlig. När Billerud och Uddeholm, i den strukturomvandling som pågått i dessa industrier, åratal i förväg lämnat besked om att de och de driftsenheterna skulle läggas ned, så har man givit exempel på sådan tidig information som är av intresse och vikt för de berörda. Genom institutionella förändringar i Investeringsbanken borde man också här komma fram till sådan öppenhet.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

Vi har ju haft ett reklamförbud i samband med reformen 1954. Sedan blev det vissa reklambegränsningar, som gällde fram till 1957 då de — uttryckligen på försök — hävdes.

Det är tydligen inte om saken vi har olika meningar, utan om metodiken. Jag tycker för min del att läget på detta område är sådant att man verkligen skulle kunna försöka med lagstiftning. Kritiken mot spritreklamen har skärpts sedan jag framställde min fråga. Statens konsumentråd har skrivit till regeringen och skarpt kritiserat i första hand tobaksreklamen men också spritreklamen och begärt att åtgärder skulle vidtagas. Generaldirektör Rexed i socialstyrelsen uttalade den 14 april som chef för hälsosträvandena i landet att man nu måste gå till en liknande attack i alkoholfrågan som man gjort i narkotikafrågan. Han vände sig mot alkoholen och sade att det är den farligaste hälsorisken som vi fritt låter utveckla sig i landet och tillade att reklam och propaganda för alkohol och tobak skyler över skadeverkningarna. Han tillade att re klammännen är skickliga, i detta fall alltför skickliga. Här gäller det alltså den juridiska metodiken. Det är trots allt värt uppskattning att finansministern förklarar att partihandelsbolaget ändå kan driva utvecklingen till en minskning av spritreklamen. Det är exakt vad jag har tyckt länge, och jag sade det också i debatten här i riksdagen 1968, när vi begärde en lagstiftning. Jag tyckte att saken skulle kunna ordnas utan lagstiftning, och jag vill fråga om finansministern menar att det nu finns möjligheter att gå längre på den vägen än man hittills gjort. Att läget inte är tillfredsställande för närvarande är ju tydligt, eftersom kritiken i denna fråga alltjämt består och t.o.m. skärpts. Finansministern säger ju i svaret att »Önskvärda förbättringar härvidlag torde kunna åstadkommas ---.» Jag vill fråga om finansministern räknar med att sådana förbättringar verkligen kommer att vara möjliga.

Herr talman! Men i praktiken skulle väl förhandlingar mellan partihandelsbolaget och leverantörerna kunna leda fram till ett förbud de facto. Det är väl ändå inte så att statliga bolag — säg t.ex. LKAB — behöver ha ett lagstöd för att välja sina leverantörer? Om man helt enkelt säger ifrån, att här skall det inte vara någon reklam — vi köper inte från er om ni gör reklam — blir det ju ett faktiskt reklamförbud utan lagstiftning. Jag tycker att det skulle vara möjligt att komma långt den vägen. Och jag är inte alls angelägen om att vi skall lagstifta i onödan; går det att få bort denna reklam utan lagstiftning, är detta ju högst tillfredsställande.

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga. Men jag tycker inte att partihandelsbolaget behöver ta så starkt intryck av ett tryckfrihetsrättsligt resonemang som finansministern här gör gällande. Jag drar återigen parallellen med andra = statliga företag, exempelvis LKAB. Det är väl inte så att dessa statliga företag antingen måste falla tillbaka på en särskild lagstiftning vid valet av sina leverantörer eller också, om det gjorts några juristuttalanden, nödvändigtvis skall vara vägledda av dessa uttalanden. Det rör sig ju bara om gjorda uttalanden eller tolkningar och icke om en lagstiftning som föreligger färdig att tillämpa.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona har frågat om jag är beredd att ta upp förhandlingar med berörda danska myndigheter om straffskärpning eller andra lämpliga åtgärder för att så långt som möjligt förhindra det olaga fiske som förekommer i Öresund. 1932 års fiskekonvention mellan Sverige och Danmark innebär bla. att fisket i Öresund i huvudsak är gemensamt för fiskarna i de båda staterna. Ordningen och sättet för fiskets bedrivande regleras ingående i konventionen. Bl.a. är allt trålfiske i Öresund förbjudet söder om en linje ungefär i höjd med Svinbådan. Efterlevnaden av bestämmelserna övervakas av de båda staterna gemensamt, men överträdelser får åtalas och bestraffas bara i den fiskandes hemland. Frågan om en revision av konventionen är för närvarande av olika skäl aktuell. Bl. a. har från svensk sida ansetts att påföljdssystemet lett till otillfredsställande resultat. Särskilt har detta gällt överträdelser av trålfiskeförbudet. De utmätta straffen har i många fall tett sig så lindriga, att man ifrågasatt om de fått någon återhållande effekt. I slutet av 1967 enades Sverige och Danmark om en översyn av konventionen. Sedan de båda ländernas fiskarorganisationer upprättat ett gemensamt förslag till ändringar i konventionen och detta remissbehandlats, har överläggningar inletts mellan ombud för de båda staterna. Hittills har förhandlingarna, enligt vad jag erfarit, i huvudsak gällt fiskeritekniska frågor, men de väntas inom kort komma att röra övriga konventionsbestämmelser, alltså även påföljdssystemet. Arbetet bedrivs på svensk sida i nära samarbete med berörda fiskarorganisationer. De förhandlingar herr Bengtsson förordar och som även jag finner angelägna är alltså redan i gång.

Herr talman! Herr Björk i Påarp har frågat, om jag är beredd att vidta effektiva åtgärder för att stimulera och underlätta för kommunerna att fullgöra de åligganden som ankommer på dem till följd av den beslutade utvidgningen av den uppsökande socialvårdande verksamheten. Enligt beslut vid förra årets riksdag har gjorts ett tillägg till socialhjälpslagen beträffande <socialnämndernas uppsökande verksamhet. Genom lagändringen har klarlagts att socialnämnderna skall skaffa sig kännedom om de individuella behoven av omvårdnad och antingen själva vidta åtgärder eller förmedla vårdinsatser. Denna uppsökande verksamhet bör ses som en integrerad del av de uppgifter som åvilar kommunernas socialvårdande organ. Verksamheten har tidigare haft en relativt begränsad omfattning. Lagändringen har redan medverkat till en ökad aktivitet på detta område, och olika metoder för verksamheten håller nu på att prövas i kommunerna. Socialstyrelsen har bl.a. med ledning av erfarenheterna av den hittills bedrivna verksamheten utarbetat råd och anvisningar till kommunerna rörande utformningen av den uppsökande verksamheten. Efter att ha inhämtat kommunförbundets yttrande har socialstyrelsen nu fastställt dessa anvisningar, och styrelsen kommer inom de närmaste dagarna att distribuera anvisningarna till kommunerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Anledningen till min fråga är just dröjsmålet med de anvisningar för den uppsökande verksamheten som tidigare har aviserats men som har dröjt ganska länge. Socialministern säger i svaret att de nu skall distribueras inom de närmaste dagarna, och de kommer säkerligen att diskuteras och mottagas med stort intresse i kommunerna. Men det är inte enbart detta dröjsmål som har gjort mig oroad. Statsmakterna måste också genom uppföljning och medverkan på alla sätt underlätta för kommunerna att snabbt vidta åtgärder, om dessa skall kunna leva upp till de ambitioner som ligger i de beslut som har fattats. Med ett system av liknande åtgärder som de som nu tillämpas för den sociala hemhjälpsverksamheten i kommunerna borde man snabbare kunna åstadkomma den aktivitet och målsättning som är nödvändig. Jag hade tänkt mig att det skulle vara möjligt att genom ett bidragssystem liknande den aktiva sociala hemhjälp som nu utvecklats skapa förutsättningar för kommunerna att hastigt komma i gång med verksamheten på detta område. Av dem som svarar för verkställigheten av besluten kominer alltså att krävas att de så snart som möjligt anvisar nya och ändamålsenliga metoder för att öka verksamheten. Dessa frågor har diskuterats mycket under den senaste tiden, och det är viktigt att socialstyrelsen mer aktivt än tidigare medverkar till att ett utvecklingsprogram utformas och att det hela kommer i gång.

Herr talman! Herr Oskarson har bett mig att i korthet redogöra för den planeringsoch projekteringsplan som föreligger för väg E 6 genom Hallands län samt för den tidsplan för utbyggnad av väg E 6 till motorväg som nu kan skönjas. För utbyggnad av landets huvudvägnät arbetar statens vägverk med tre typer av planer: nämligen behovsplan, långtidsplan och flerårsplan. Behovsplanen, som får ses som uttryck för en långsiktig målsättning för investeringarna i huvudvägnätet, avser nu perioden 1970—1985. Långtidsplanen, som är en intern tioårsplan för vägverket, har visat sig nödvändig med hänsyn till att projektering av motorvägar tar längre tid än de fem år flerårsplanen omfattar. Långtidsplan upprättas nu för perioden 1970—1979. Gällande flerårsplan som avser vägbyggandet under åren 1967—1971 håller på att revideras till att omfatta perioden 1970—1974. I behovsplanen för Hallands län har upptagits ombyggnad av väg E 6 till motorväg på hela sträckan i länet för en uppskattad kostnad av 450—500 miljoner kronor. Vidare har upptagits ombyggnad för omkring 20 miljoner kronor av nuvarande väg på de delar som sist kommer att ersättas av motorväg. I nu gällande flerårsplan finns medtagen utbyggnad till motorväg på delen över Hallandsåsen och delen Fjärås— Kungsbacka—Sagsjön. För det förstnämnda företaget föreligger fastställd arbetsplan och detaljprojekteringen pågår. Det sistnämnda företaget påbörjades förra året. Vilka etapper som kommer närmast i tur kan med hänsyn till pågående revidering av flerårsplanerna inte bedömas förrän vid kommande årsskifte. Hela sträckningen genom Hallands län har dock varit föremål för översiktlig planläggning varvid läget för en lämplig väglinje klarlagts. På samma sätt som när det gäller vägbyggandet i allmänhet sker utbyggnaden av väg E 6 till motorväg i etapper med en turordning som beror på de olika delsträckornas inbördes angelägenhetsgrad. Med anledning därav har motorvägsbyggandet utgått från Malmö och Göteborg. Sedan delen förbi Hälsingborg öppnats senare i år kommer motorvägen att vara klar från Malmö till och förbi Ängelholm , från Sagsjön till Mölndal och från Göteborg till och förbi Kungälv . Dessutom har väg E 6 byggts ut med en körbana i en blivande motorväg från Hallandsåsen till och förbi Halmstad .

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det kan kanske synas egendomligt att man så kort tid efter det att vägfrågorna diskuterades här i riksdagen tar upp en fråga av detta slag. Anledningen härtill är emellertid att en kommitté inom Hallands län ytterligare klarlagt vilken undermålig standard som Europaväg 6 har, framför allt på dess sträckning genom Halland. Det finns självfallet vägar och vägproblem på många håll i landet som är av både stor och allvarlig omfattning. Jag tror emellertid inte att någon kan invända mot påståendet att Europaväg 6 i sin sträckning från Köpenhamn och öresundsområdet i söder över göteborgsområdet och upp till Oslo i norr går igenom och även sammanbinder ett mycket befolkningsrikt och samtidigt expansivt område inom Skandinavien. Den trafiktekniska standarden på Europaväg 6 är inte godtagbar med hänsyn till den hårda belastningen. Jag nämnde att en utredning gjorts angående standarden på Europaväg 6. Jag vill peka på några av de punkter som därvid kommit fram. Man har undersökt förekomsten av plankorsningar, tomtutsläpp — alltså direkta utfarter på Europaväg 6 — och svåra passager på grund av vägens låga standard. Det finns bara en enda sträcka som i dag kan sägas vara godtagbar, nämligen den i interpellationen nämnda från Halmstad och söderut, cirka fyra mil. Resterande del på drygt 13 mil har en standard som inte på något sätt motsvarar dagens trafikbehov, framför allt inte sommartid. Utredningen visar att det på denna del, de 13 milen alltså, finns ungefär fem konfliktpunkter per kilometer, d.v.s. med ungefär 200 meters mellanrum. Detta avser förhållandena utanför tätorterna, vilka som alla vet ligger som ett pärlband utefter E 6. Det finns 47 sträckor som är hastighetsbegränsade. Ingen del av Europaväg 6 genom Halland är motorväg. Vidare finns det 435 tomtutsläpp eller direkta utfarter plus de utfarter som finns inom samhällena och som totalt är många fler. Slutligen finns det 172 anslutande småvägar och tre järnvägskorsningar i plan samt ungefär 100 mjölkbord. Ingen förnekar att det pågår en kontinuerlig förbättring av Europaväg 6, som bl.a. består i att det vid en del samhällen byggs förbifarter. Dessa är givetvis nödvändiga, men på sina håll hyser man nog en viss oro för att detta sätt att lappa på vägen fördröjer utbyggnaden av motorvägen i sin helhet. Herr statsrådet sade i interpellationssvaret att enligt behovsplanen skall motorvägen genom Halland vara klar 1985. Vi vet att trafiken under toppbelastning uppgår till bortemot 30 000 fordon per dygn på vissa sträckor av denna väg. även medeldygnstrafiken ligger betydligt över den siffra som fastställts för att en väg bör vara motorväg. Trafikintensiteten överskrider denna gräns på praktiskt taget hela sträckan. Vi vet också att trafikökningen uppgår till 10 —12 procent per år. Då har man verkligen anledning att se med bekymmer på utvecklingen fram till den dag när motorvägen skall vara klar, d. v. s. 1985. Om man sedan tittar på anslagsra marna blir man ännu mer betänksam. Under de senaste åren har dessa utgjort ungefär 13 miljoner kronor. I interpellationssvaret sägs att byggnadskostnaderna för hela sträckan beräknas uppgå till 450 å 500 miljoner kronor. En enkel division ger som resultat en utbyggnadstid på 30 år, och följaktligen skulle man inte förrän fram emot sekelskiftet kunna ha motorvägen färdigbyggd. Detta är orimligt och mitt första krav är en hårdare satsning på utbyggnaden. Jag har tidigare framhållit hur starkt trafiken ökar och hur intensiv den är nu, och denna trafikintensitet borde mer än vad fallet varit betraktas som normgivande vid fördelningen av anslagen för vägbyggandet. Detta är alltså mitt andra krav. Objektiva bedömare påstår att Europaväg 6 på vissa sträckor är den sämsta Europavägen inom landet med hänsyn till trafikbelastningen. Inom en inte alltför avlägsen framtid tillkommer också ett par saker som ytterligare belastar E 6, dels industrialiseringen i Väröbacka — en fråga som jag tidigare har aktualiserat i en motion — dels den broförbindelse över Öresund som nu med stort allvar diskuteras.

Ett fjärde krav är att vägen måste vara utbyggd till motorväg innan bron över Öresund blir färdig, ty därefter kommer trafiken att öka mycket kraftigt på Europaväg 6. En samordning av lösningen av brofrågan och utbyggnaden av Europaväg 6 bör alltså vara en självklar uppgift för riksplaneringen. Herr talman! Det kan måhända synas som om detta är en lokal eller regional fråga. Men det är det inte; det är en riksfråga, som jag sagt tidigare är det också en fråga av mycket stort skandinaviskt intresse genom att denna väg går genom ett av Skandinaviens mest expansiva områden. Jag uttrycker det önskemålet, herr statsråd, att dessa synpunkter verkligen beaktas när det gäller den långtidsplan som nu upprättas för perioden 1970— 1979 liksom när den gällande flerårsplanen revideras. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Hela den rad av argument som herr Oskarson framförde beträffande den tänkbara utvecklingen när det gäller den aktuella vägen kommer att ligga till grund för de bedömningar som görs av möjligheterna att bygga ut vägen vid revideringarna av vägplanerna. Jag vill också helt kort erinra om — herr Oskarson omnämnde själv saken — att vi för bara några veckor sedan debatterade vägbyggandet här i riksdagen. Och när det gällde denna typ av vägbyggande var vi helt överens om den summa som skulle satsas under nästa år — det fanns inga reservationer på den punkten. Den enda reservation som förelåg beträffande hela budgeten på ett par miljarder för vägsidan gällde ett anslag på 6,3 miljoner kronor, men det beloppet var inte avsett för denna typ av vägar utan för utbyggnaden av länsvägarna.

Herr talman! Jag är tacksam för att statsrådet poängterar att det är de faktorer jag räknat upp som kommer att beaktas vid planeringen av vägfrågorna. Då måste man enligt mitt sätt att se uppnå ett positivt resultat. Jag sade själv att vägfrågorna nyligen diskuterats här i riksdagen. Även jag deltog i debatten med anledning av att jag väckt en motion som — det vet statsrådet — avstyrkts av statsutskottet, och jag sammanfattade i några punkter vad jag ansåg vara väsentligt i den fråga det här gäller. Statsrådet gjorde inga kommentarer den gången, och det är delvis anledningen till att jag nu återkommer till frågan. Det är riktigt som statsrådet säger, att det inte förelåg några skiljaktiga uppfattningar om de anslag som skulle ställas till förfogande. Jag vill dock understryka vad vi inom moderata samlingspartiet uttalat i fråga om finansieringen av investeringarna, nämligen att problemet tycks vara av den storleksordningen att man måste vara beredd att diskutera andra finansieringsformer än finansiering direkt över statsbudgeten. Jag tror att detta är nödvändigt, om problemen skall kunna lösas på ett nöjaktigt sätt.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat om jag har observerat bristen på utbildad personal inom åldringsvården samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att häva denna och för att vidareutbilda den personal som är verksam inom åldringsvården. Frågor rörande personalbehov och utbildningskapacitet för den expanderande åldringsvården har berörts i flera sammanhang under senare år. Förra årets riksdagsbeslut angående riktlinjerna för det frivilliga skolväsendet berörde den grundläggande vårdyrkesutbildningen. Förra årets riksdag tog ock så ställning till vidareutbildningen av sjuksköterskor för arbete inom långtidsvården och den sociala åldringsvården. Dessa båda riksdagsbeslut kommer att få en avgörande betydelse för personalutbildningen inom åldringsvården. Läroplan för den nya vidareutbildningen av sjuksköterskor för arbete inom åldringsvården har fastställts av skolöverstyrelsen, och frågan om dimensioneringen av denna utbildning prövas för närvarande. Ett stort antal huvudmän har visat sig intresserade av att anordna utbildning av detta slag. Jämsides med uppbyggnaden av de nya utbildningslinjerna pågår en utbyggnad även av den hittillsvarande utbildningen av föreståndare, undersköterskor och vårdbiträden inom åldringsvården. Under de senaste åren har den tidigare treåriga utbildningen av ålderdomshemsföreståndarinnor reviderats, och vidare har en ettårig kompletteringsutbildning införts för föreståndare med praktisk erfarenhet inom vårdyrket. Utbildningen för vårdbiträden och undersköterskor inom åldringsvården beräknas för innevarande budgetår omfatta omkring 1500 elever, och även denna utbildning är under utbyggnad. En betydande del av den utbyggnad som pågår inom åldringsvården avser den öppna vården. Hemhjälpsverksamheten byggs ut i snabb takt. Antalet hemsamariter som är verksamma inom kommunernas åldringsvård har under de senaste fyra åren ökat med 25 000 och uppgår nu till omkring 45 000. En omfattande utbildningsverksamhet pågår för denna personalgrupp, och jag kan nämna att bara under andra halvåret 1968 utbildades drygt 2000 hemsamariter.
Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till socialministern för svaret på min interpellation. Av den fylliga redogörelsen framgår att en rad åtgärder vidtagits i fråga om utbildningen av personal inom åldringsvården. Min interpellation grundar sig på nuvarande situation, som visar att av landets cirka 1300 ålderdomshem endast hälften har föreståndare med adekvat utbildning, d.v.s. de treåriga kurser som anordnas i Stockholm, Örebro, Umeå och Lund. Ännu allvarligare synes läget vara bland den övriga personalen, av vilken endast 10—15 procent har någon vårdutbildning. Bristen på utbildad personal är störst i de mindre kommunerna. Min förhoppning är att den totala nyutbildade kapacitet av vårdare på åldringsvårdsområdet, som socialministern redovisat i sitt svar, inte enbart kommer de större städerna och tätorterna till godo. Strukturomvandlingen i vårt samhälle medför tyvärr ofta att just åldringar råkar i kläm när det gäller allmän service av olika slag, inte minst den sociala servicen. Socialministerns påpekande om att den öppna vården undergår en betydande utbyggnad noterar jag med tillfredsställelse. Personligen tror jag nämligen att allt fler åldringar av det växande antalet under de närmaste åren önskar få en omvårdnad i den egna miljön. Utvecklingen har pekat på detta, och av allt att döma har statsmakterna också tagit hänsyn till de gamlas egna önskemål. Men härvidlag — liksom när det gäller ålderdomshemmen — är det av ytterst stor vikt att den personal som samhället anlitar för uppgifterna har den nödvändiga utbildningen. Den vidareutbildning av redan verksam personal som planeras och som pågår hälsar jag därför med största tillfredsställelse. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka socialministern för svaret på min interpellation.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat, om jag är beredd att ta initiativ till att införa legitimation för personer som sysslar med utprovning av hörapparater och om jag är beredd att verka för en ökad information bland hörselskadade för att upplysa dem om deras rätt till hörapparat utan kostnad. Vidare har herr Andersson i Örebro frågat om jag anser att informationen om möjligheterna för handikappade att få hjälpmedel är tillfredsställande. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Den reformering av statsbidragsreglerna för hjälpmedel till handikappade som genomfördes den 1 juli 1968 innebar en väsentlig utvidgning av hela hjälpmedelsområdet. Bidragsrätten har utsträckts till nya slag av hjälpmedel, och fler handikappade har möjlighet att kostnadsfritt få hjälpmedel. Anslaget till hjälpmedel för handikappade har för budgetåret 1969/70 höjts från 48 till 60 miljoner kronor. I anslaget ingår ca 7 miljoner kronor för anskaffande av hörapparater. Inom ramen för hjälpmedelsverksamheten lämnas årligen ut omkring 20 000 hörapparater. Statsbidragssystemet ger den handikappade möjlighet att kostnadsfritt få de hjälpmedel som han behöver. Socialstyrelsen meddelar de närmare föreskrifterna om hjälpmedelsverksamheten. Styrelsen upprättar bl.a. en s.k. hjälpmedelsförteckning över de hjälpmedel för vilka statsbidrag utgår och bestämmer vem som får ordinera de olika hjälpmedlen. Hjälpmedelsförteckningen och ordinationsförfarandet skapar stadga åt verksamheten. De utgör tillsammans en garanti för att den en skilde handikappade får de hjälpmedel som är bäst lämpade för honom. Enligt socialstyrelsens gällande bestämmelser skall hörapparat ordineras av överläkare eller biträdande överläkare vid öron-, näsoch halsklinik eller audiologisk avdelning. Vidare gäller att apparaten skall utprovas av hörselvårdsassistent, d.v.s. tjänsteman med särskild utbildning vid hörcentral. Hörcentralen skall också leverera apparaten. Hörselvårdsassistenternas kompetens, socialstyrelsens bestämmelser i övrigt om ordinationsförfarandet beträffande hörapparater och det betydande antalet bidragsberättigade apparater — ett 30 tal är uppförda i hjälpmedelsförteckningen — synes mig tillförsäkra den enskilde de bästa möjligheter att få en lämplig apparat utprovad på ett sakkunnigt sätt. Hörselvårdsassistenterna har en tillfredsställande utbildning, och jag finner inte skäl att ta upp frågan om att införa ett särskilt legitimationsförfarande för denna personal. Det är givetvis viktigt att alla som behöver hörapparater och andra hjälpmedel får vetskap om sina rättigheter. Mycet görs också för att sprida kunskap om de gällande förmånerna. BL a. distribueras socialstyrelsens föreskrifter om hjälpmedelsverksamheten kontinuerligt till alla sjukhus, tjänsteläkare, distriktssköterskor m.fl. Kommunala organ och tjänstemän är förtrogna med hjälpmedelsbestämmelserna. De handikappades organisationer bedriver också en viktig upplysningsverksamhet direkt till sina medlemmar. Åtskilligt kan naturligtvis alltjämt göras för att effektivisera informationen om hjälpmedel — liksom i allmänhet när det gäller sociala förmåner. Jag vill erinra om att det ingår i informationsutredningens uppdrag att finna former för att ytterligare förstärka den sociala informationen. Handikapputredningen har ett liknande, mera specialiserat uppdrag när det gäller upplysningen till handikappade och deras familjer. Inom socialdepartementet har vidare tillsatts en arbetsgrupp som skall förbereda utgivandet av en social informationsbroschyr för allmänheten. Handikappinstitutet, som lämnar fortlöpande information om hjälpmedel, förbereder även ytterligare informationsmaterial om de kostnadsfria hjälpmedlen. Åtskilliga initiativ har sålunda tagits, och jag är självfallet öppen för tanken att aktualisera ytterligare åtgärder på detta område.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag ställde den var de samstämmiga uppgifterna om att viss affärsverksamhet bedrivs med hörapparater vid sidan om den samhälleliga omvårdnaden när det gäller hörselskadade. Det synes mig synnerligen motbjudande att mindre nogräknade personer gör lukrativa affärer med utnyttjande av andra människors handikapp. Av socialministerns redogörelse framgår att den av landstingen ombesörjda verksamheten för de hörselskadade är välorganiserad och ger de hörselskadade betryggande möjligheter till hjälp. Emellertid har det visat sig att alltför många, jag skulle tro främst bland de äldre handikappade, inte känner till de förmåner som erbjuds dem från samhällets sida, t.ex. att de kostnadsfritt kan erhålla både utprovning av en apparat och själva apparaten. Det är uppenbart att informationen om de hörselskadades rättigheter inte varit vad man skulle önska. Socialministern redovisar de initiativ som tagits både från socialstyrelsen och handikappinstitutet när det gäller den sociala informationen, och jag har självfallet ingen anledning betvivla ambitionerna på området. Jag hälsar också med tillfredsställelse att socialministern säger sig vara öppen för tanken att aktualisera ytterligare åtgärder på området. Jag tog i min interpellation upp frågan om eventuellt införande av legitimation för personer som handhar utprovning av hörapparater. Socialministern finner inga skäl tala för en sådan åtgärd, emedan hörselvårdsassistenterna har en tillfredsställande utbildning. Jag känner inte personligen till denna utbildning, men min fråga föranleddes inte av något tvivel på kompetensen hos de vid hörcentraler anställda hörselvårdsassistenterna. Men ett legitimationsförfarande, menade jag, skulle ge betryggande garantier för att inte på området icke utbildade kunde ge sig ut för att vara utbildningsmässigt skickade att prova ut en hörapparat åt en hörselskadad.

Jag skulle tro att man därigenom kunde förebygga sådan osmaklig affärsverksamhet på området som förekommit. Med detta, herr talman, vill jag uttrycka förhoppningen att socialministerns uppmärksamhet även i fortsättningen skall vara riktad på behovet av ökad information om de sociala förmånerna och i lika hög grad på de missförhållanden som jag i min interpellation ville påtala.